Herr talman! Sven-Erik Österberg har frågat mig om jag har för avsikt att initiera förändringar av Ams styrelse. Med anledning av den nya myndighetsförordningen, som från den 1 januari 2008 kommer att gälla för alla myndigheter, pågår en översyn av samtliga myndigheters ledningsformer. För varje enskild myndighet prövas vilken ledningsform som bäst passar verksamheten, om myndigheten ska vara en styrelsemyndighet, enrådighetsmyndighet eller nämndmyndighet. Regeringen har inom kort för avsikt att besluta att Arbetsförmedlingen ska vara en styrelsemyndighet och att myndigheten därmed även i framtiden ska ledas av en styrelse. Arbetsförmedlingens verksamhet har den karaktär, och omfattar ett så stort finansiellt ansvar, att det är lämpligt att myndigheten leds av en styrelse. Arbetsmarknadsverket genomgår nu stora förändringar som präglas av omprövning och nytänkande, varför det även är naturligt att se över hur den nya myndighetens ledning ser ut. Det är dock för tidigt att säga något om hur den nya styrelsen kommer att se ut eller om den kommer att arbeta på ett annat sätt än dagens styrelse.
Herr talman! Tack arbetsmarknadsministern! Anledningen till att jag har ställt frågan är att flera som sitter i Ams styrelse har känt oro för vad som händer. De förstår att det kanske pågår en översyn, men flera framhåller redan nu att det sker förändringar när det gäller vad styrelsen ska ta ställning till och vad verksledningen ska ta ställning till. Flera av dem som har uttalat sig för mig säger också att de känner att de mer har blivit ett informationsorgan som får information från regeringen om vad som händer och sker i stället för att vara en styrelse som tar fullt ansvar. Därför är jag intresserad av att få veta om det redan har gått direktiv till styrelsen att en förändring är på gång. Jag noterar av svaret att frågan är under övervägande, med viss tyngd på att styrelsen ska vara kvar, om jag ska tolka arbetsmarknadsministerns svar på det sättet. Jag vill egentligen bara tillägga som min egen åsikt att arbetsmarknadsfrågorna är av nationell karaktär. Det finns mycket kunskap om dem. Det är frågor som är angelägna på många sätt. Jag tror att det skulle vara djupt olyckligt att inte ta vara på den kompetens som finns hos förnuftigt folk som sitter med i en sådan här styrelse som också kan handlägga de här frågorna. Experter i all ära, men vi har ju också sett att det inte alltid leder åt rätt håll. Vanligt folk med sunt förnuft är inte så dumt alla gånger när man ska diskutera sådana här frågor. Det finns som sagt ett stort intresse, och det finns stor kunskap på arbetsmarknadsområdet. En förändring skulle vara djupt olycklig. Men min mycket korta fråga till arbetsmarknadsministern är: Har det redan antytts att det är en svängning på gång och att det är skälet till att man upplever att styrelsen har ändrat sina arbetsformer redan innan något annat beslut har fattats?
Herr talman! Nej, det har inte utgått några direktiv på något som helst sätt. Avsikten är att myndigheten efter den 1 januari ska ledas av en styrelse. Jag tror att det är extra viktigt både med hänsyn till att det blir en ny myndighet med en ny uppgift och ett nytt mandat och att det handlar om en stor ekonomisk affär naturligtvis. Exakt hur den styrelsen ska se ut, instruktioner och annat får vi återkomma till. Men jag är väldigt mån om, precis som Sven-Erik Österberg säger, att ta till vara den kompetens som finns. Jag håller också helt med om att det måste finnas sunt förnuft även i Arbetsförmedlingens styrelse. Jag raljerar inte nu utan jag menar verkligen det. Sunt förnuft kan komma i många former, men det behövs erfarenhet, sunt förnuft och kompetens. Och det behövs också en blandad erfarenhetsbas att bygga vidare på. Jag ber att få återkomma så fort vi har landat den här frågan. Det finns ingen, om jag uttrycker det så, dold agenda i detta.
Herr talman! Jag ska fatta mig mycket kort. Jag nöjer mig med det svaret så här långt. Arbetsmarknadsministern har uttryckt tydligt att något annat direktiv inte har utgått i det här läget, och då får styrelseledamöterna ta upp det med verksledningen om de känner att det har skett en förändring. Då måste ansvaret ligga där. Det är min tolkning. Till sist ska jag bara säga att den här styrelsen är viktig, särskilt som den tidigare också har haft en decentraliserad organisation där det har funnits kunskap. Det är viktigt att fånga upp det i den nya styrelsen också. Jag avvaktar vad som kommer och ber att få återkomma om jag har ytterligare synpunkter på vad som händer med Ams styrelse.